Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi i stort sett är överens om trafikpolitikens mål och medel. Det vore ju konstigt om inte alla ansåg att vi skall ha en ökad trafiksäkerhet, färre antal dödsolyckor, grönare träd och grönare gräsmattor. Självfallet vill vi också alla genom goda kommunikationer gynna sysselsättning och bidra till bättre sociala förhållanden överallt i landet. Socialdemokraterna har försummat att höja farten i färden till den hastighet som är nödvändig för att uppnå de gemensamma målen. I stället snedvrider man konkurrensen och plockar bilismen på ytterligare 1,5 miljarder, pengar som man stoppar ini statens järnvägar. Vilken rättvisa och vilken rim och reson ligger i ett sådant förfarande? Det överensstämmer förstås med socialdemokratisk regeringspolitik. Man har inte en tanke på att spara någon annanstans. Kostar SJ mer pengar än man tycker om och förlusterna skall täckas, vilket de måste göra eftersom SJ är ett affärsverk och en del av staten, då höjer man skatten någonstans. Man har alltså inte en tanke på att få igen motsvarande belopp genom besparingar. Det är skillnaden i våra synsätt. Affärsverksformen är olycklig så till vida att den konkurrerar — jag tänker nu på SJ — med företag i andra transportsystem, som oftast är aktiebolag och som därför har en annan juridisk och marknadsmässig status än vad SJ har. Vad beror detta på? Jo, statens järnvägar är som affärsverk en del av svenska staten. Var och en här i kammaren torde förstå att det inte blir konkurrens på lika villkor, om ett enskilt bolag skall försöka konkurrera med en del av staten, som själv ställer upp ramarna samt själv står för satsningarna och förlusterna. Därför är vi från moderat sida synnerligen missnöjda med att den omfattande omstruktureringen av statens järnvägar inte utmynnar i en bolagsbildning. Nu skall miljarderna rulla medan omstruktureringen pågår — minst 2,7 miljarder — och om fyra år skall den vara klar. Det finns ingen säkerhet för att de statens järnvägar som då uppstår som fågel Fenix ur askan är bättre ur konkurrenssynpunkt än de som finns i dag. Vi vill visst ha kvar en statens järnvägar-trafik som kan försvara sin plats i samhället, men det får inte ske på det villkoret att man lastar pengar från den ena konkurrenssektorn över till den andra.

Fru talman! Det är sant att vi har varit mycket överens om de allmänna målen, men det är, som jag försökte säga i min inledning, ännu viktigare att diskutera hur vi kan lyckas nå upp till de uppställda trafikpolitiska målen. Utskottets värderade ordförande undvek, tyckte jag, litet väl mycket den debatten, och den är inte oväsentlig. Därför måste jag ställa några raka frågor på bl.a. det regionalpolitiska området. Är det ett uttryck för en bättre regionalpolitik när väganslaget reduceras med 50 90 i vissa typiska glesbygdslän? Detta är en realitet. Är det en bättre regionalpolitik på det trafikpolitiska området när stora delar av Sverige med flera hundra mil länsvägar får sig tilldelat ett anslag för en hel tioårsperiod som motsvarar vad det kostar att bygga en mil motorväg? Tror regeringspartiet att landshövdingen i Jämtland när han ropar ut sin förtvivlan över de dåliga länsvägarna — och han har hela länet bakom sig — gör det i något mot regeringen illasinnat syfte? Är inte hans rop på hjälp just ett uttryck för att en eftersatt region blivit bortglömd även på trafikområdet? Och vilken socialdemokrat tror på fullt allvar att en arbetare, som dagligen måste pendla flera mil på en usel länsväg, känner sig uppmuntrad att bo kvar i den bygd där han bor? Eller tror socialdemokraterna att ett företag som råkar ut för tre månaders avstängd lastbilstrafik på viktiga länsvägar stimuleras till utveckling med dessa usla trafikförhållanden? Det här är några för centern väsentliga frågeställningar beträffande den framtida trafikpolitiken. Utskottets ordförande tog upp frågan om oppositionspartiernas finansieringsvilja. Jag vill bara påpeka att regeringen inte har patent på vilken finansiering som är den bästa. Centern har presenterat en heltäckande finansiering, och det känner säkert utskottets värderade ordförande väl till.

Fru talman! Jag kan hålla med trafikutskottets ordförande om att det finns många överensstämmelser mellan regeringens mål och inriktning på trafikpolitikens område och de värderingar som vi för fram från folkpartiets sida. Jag tyckte dock att Birger Rosqvists senaste inlägg kännetecknades mer av vänliga ord och allmänna formuleringar än av konkreta besked och vilja till nytänkande på trafikpolitikens område. När jag talar om vilja till nytänkande syftar jag på nya finansieringsformer och andra organisationsformer. Birger Rosqvist konstaterade t.ex. att det behövs mer av samhällsekonomiskt tänkande inom trafikpolitiken under kommande år. Det är alldeles riktigt, men jag fick inte några som helst besked från Birger Rosqvist om vad detta med samhällsekonomiskt nytänkande egentligen skulle innebära enligt socialdemokratisk politik.

Här undvek Birger Rosqvist mycket målmedvetet att komma in på några väsentligheter. När det gällde att satsa mer på aktiebolagsformen även på trafikens område hade Birger Rosqvist rent av en negativ inställning. Inte heller där kom det fram någonting av nytänkande.

Fru talman! Det sades här att konkurrensneutraliteten har varit rubbad och kommer att rubbas än mer genom det här förslaget. Men om lastbilstrafiken är missgynnad, Rolf Clarkson, hur kan den då ha nästan hälften av alla godstransporter i det här landet? Vi talade här om betydelsen av konkurrensneutralitet. Gösta Andersson säger att det satsas för litet på länsvägar och ute i länen. Moderaterna vill satsa på motorvägar och Gösta Andersson och centern vill satsa 2 miljarder per år på att asfaltera grusvägar ute i bygderna. Från socialdemokratiskt håll satsar vi 1 miljard per år på vägarna plus att bärighetsanslaget ökas, men vi talar om direkt var pengarna skall tas, och vi vet också att höjningen av bensinskatten gör att pengarna kommer in. Hur skall centern ta pengarna? Jo, ni skall höja skatterna på olja och uran. Om jag inte hörde fel i söndags, när centern presenterade sitt energipolitiska program, skall ju uranet bort helt och hållet och oljan skall minskas. Hur skall ni då få ihop de här pengarna? Folkpartiet vill också veta hur socialdemokraterna skall finansiera detta förslag. Vi har höjt bensinskatten. Folkpartiet var med på kilometerskatten, men folkpartiets medicin var också att avdragsrätten för erlagda fackföreningsavgifter skulle vara med och finansiera transportsektorn inom landet. Jag har svårt att finna kopplingen där. Fru talman! Här finns många synpunkter att ta fram. Huvudsaken är ändå att vi får en bättre trafikpolitik till stånd. Man har påstått att det saknades nytänkande och annat från min sida. Om ni inte riktigt fattade vad jag sade, får jag väl anmoda er att läsa protokollet efter den här debatten.

Fru talman!

Men priset är inte högre än att alla dessa enskilda företagare måste kämpa för sin existens. Man kan om vår trafikpolitik säga att vi alla vill ha höjd trafiksäkerhet. Ett av sätten är att förbättra vägarna i landet. Då förbättras också miljön. Rakare, bredare vägar ger större trafiksäkerhet och ett bättre trafikflöde — det tjänar dessa ändamål. Det har vi emellertid inte sett mycket av. I stället satsar man blint på den trafikform som statens järnvägar utgör, en trafikform som visst har sitt berättigande, men inte i dess nuvarande tillämpning. Järnvägarna är alldeles utmärkta som persontransportörer mellan stora tätorter där det är gott om folk. På riktigt långa avstånd blir det flyget som tar över, med de krav på effektivitet som den moderna människan har. När det gäller gods har järnvägarna också en alldeles utmärkt position. Att köra massgods i snabba pendlar, det är framtiden för statens järnvägar. Men i stället plottrar man bort krafterna och de pengar som svenska folket sätter till på en massa verksamheter, ofta otidsenliga. Det är alltså alldeles nödvändigt att vi får en annan syn på hur vi skall fördela resurserna. Det går inte att samma år som man sänker kostnaderna för statens järnvägar med 20 96 höja kostnaderna med 25 96 för sjöfarten. Vem som helst inser väl att detta är att snedvrida transportsystemet i landet — om man nu vill ha transporter till lägsta pris och med största effektivitet. Birger Rosqvist liksom kommunikationsministern är orolig för hur det skall bli om, eller skall vi säga när, borgerligheten vinner valet den 18 september. Vi har dock sex års erfarenhet av gemensamma borgerliga regeringar, med olika kommunikationsministrar från de tre partierna, och jag kan försäkra Birger Rosqvist att det gick alldeles utmärkt. Och inte blev transportoch trafikpolitiken sämre skött här i landet — nej, tvärtom. Det gick bra, vilken kommunikationsminister från de tre partierna vi än hade under den tiden.

Fru talman! Vad beträffar våra finansiella alternativ är det nog lika bra att ödmjukt erkänna att vi, oavsett om vi tillhör det ena eller det andra partiet, kan tvingas att efter några år pröva andra alternativ, som är bättre. De alternativ som har presenterats från centerpartiets sida är fullt hållbara i dagsläget — om den saken råder det inget tvivel. Jag tycker det är synd att trafikutskottets ordförande inte vill ta en konkret debatt om trafikpolitikens oerhört stora regionalpolitiska betydelse. Det hade varit värdefullt om han hade velat gå in i en debatt om vilka konsekvenserna blir av att väganslagen skurits ned kraftigt i stora delar av Sverige de senaste åren. Låt mig slutligen bara säga några ord om satsningarna på järnvägstrafiken. Det skulle krävas enorma satsningar på vägarna för att de skulle få samma betydelse som järnvägen har för såväl persontrafiken som godstrafiken. Men den avgörande frågan är: Vilka besked vill socialdemokraterna ge till alla de kommuner, de landsting och de ideella grupper som under senare år jobbat med planer och ambitiösa järnvägssatsningar i Sverige? Alla dessa ansträngningar måste väl nu på många håll betraktas som mer eller mindre bortkastade, när regeringen endast släpper fram en tredjedel av de investeringar som behövs för att skapa ett modernt och effektivt tågtrafiksystem till nytta för det svenska näringslivet, till nytta för hela svenska folket och till nytta för en bättre miljö.

Fru talman! Det är alldeles riktigt, Birger Rosqvist, att folkpartiet har sagt klart nej till en bensinskattehöjning. Men vi har i stället redovisat andra inkomstkällor för att till 100 96 täcka de förslag som vi har fört fram på trafikpolitikens område. Att då göra det konstaterandet att vi inte tar det ekonomiska ansvaret för vår målsättning på trafikens område är helt felaktigt. Det är inte på det viset att de förslag som en regering för fram alla gånger är de enda riktiga. Det är för den skull det är nyttigt att i en demokrati ha en opposition, som för fram alternativ till regeringspolitiken, och det har vi gjort även på trafikpolitikens område. Jag efterlyste från Birger Rosqvist besked om socialdemokraternas nytänkande när det gäller nya finansieringsformer på trafikens område. Fortfarande lyser Birger Rosqvist med frånvaron av besked på detta område, och jag tycker det är synd att vi inte kan få en mer fruktbärande debatt om de framtida finansieringsformerna när det gäller att vidareutveckla trafikpolitiken i vårt land. Det är på det sättet, Birger Rosqvist, att för en lång tid framöver kommer vi inte att ha de ekonomiska resurser som är nödvändiga för att vidareutveckla trafikpolitiken och göra satsningar på järnvägens område, på vägarnas område, på flygets område och för andra delar av trafiken i vårt land. Därför skulle det vara bra om även socialdemokrater ville inveckla sig i en debatt om nya finansieringsformer. Den debatten har uteblivit hittills i dag, och det tycker jag är synd.

Fru talman! Med nu föreslagna åtgärder kommer kostnaderna för lastbilstrafiken ned på 1981 års nivå, Rolf Clarkson. Var det fel på kostnaderna när centern hade så stort inflytande över dessa kostnader? Låt mig säga, fru talman, att det på trafikområdet förhåller sig på samma sätt som på många andra områden när det gäller borgerligheten. På de flesta punkter har de två eller tre skiljaktiga förslag: Moderaterna vill ha storskaliga motorvägslösningar och tycks mena att huvuddelen av de svenska järnvägarna skall förpassas till forntiden. Centern har precis motsatt uppfattning: Järnvägen skall byggas ut och investeringar utan samhällsekonomisk lönsamhet ske med upp till 25 miljarder kronor. I den mån väganslagen skall prioriteras handlar det om grusvägnätet, som skall asfalteras till en kostnad av 20 miljarder kronor under en tioårsperiod. Folkpartiet ställer upp för regeringens förslag om kilometerskatt, men det gör som sagt varken moderater eller centerpartister. I det förslag som regeringen har presenterat, som vi nu skall ta ställning till och som jag förutsätter kommer att vinna riksdagens gehör, föreslås en trafikpolitik där miljön, den regionala balansen och säkerheten har en mer framträdande plats än tidigare. Ca 1 miljard kronor mer per år föreslås gå till vägarna i form av ökat vägunderhåll. Tidigareläggning av förbifarter samt investeringar i länsvägar skall också ske. Ett särskilt länstrafikanslag inrättas, som ger möjlighet till lokala och regionala prioriteringar av investeringar i vägar, järnvägar och kollektivtrafikanläggningar. Mer än 1 miljard kronor per år skall satsas på järnvägsinvesteringar och på en s.k. vägtrafikmodell. Lokal och regional järnvägstrafik skall övertas av kommuner och landsting, som genom tioårsavtal med staten tillförsäkras driftbidrag, så att valet mellan buss och järnväg kan ske på likvärdiga grunder. Fru talman! Kort sammanfattning: Detta är vad förslaget innebär.

Fru talman! Det är uppenbart att Birger Rosqvist är mer engagerad i de borgerliga partiernas förmåga att samregera efter valet den 18 september än i det sakliga innehållet i trafikpolitiken. Han är bekymrad över de olika attityder som vi intar. Nåväl, det är inte värre än de som råder inom det socialdemokratiska partiet i en så viktig fråga som den om kärnkraften, där man sliter hår och testar av varandra. Det är inte heller så illa som när socialdemokraterna måste stödja sig på vpk för att få igenom sina förslag. Den som för en stund sedan hörde Jan Jennehag tala om den kommunistiska trafikpolitiken kunde konstatera att det var så att t.o.m. Gorbatjov skulle ha storknat med tanke på hans perestrojka och glasnost. Jag tror att det går alldeles utmärkt att genomföra en bra trafikpolitik under en borgerlig regering. Det är klart att vi kan ha olika synpunkter på hur statens järnvägar skall utbreda sig, men centern, moderaterna och folkpartiet har ju faktiskt gått med på att SJ skall delas upp på ett banverk och ett åkeri. Järnvägsnätet i sin tur delas upp i stomnät och länsjärnvägar. En del av de banor som kanske centern är särskilt intresserad för har överförts till länshuvudmännen. Det är alltså ute i regionerna som man i framtiden kommer att i god demokratisk ordning utveckla — det hoppas jag — den del av järnvägsnätet som centern är särskilt engagerad i.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1987/88:17 är ett enhälligt betänkande. Det är inte min avsikt att här ta upp någon debatt, men jag vill dock något kommentera betänkandet med tanke på dess betydelse. Att utskottet är enigt, trots att det föreligger motioner från såväl moderata samlingspartiets som folkpartiets representanter i utskottet, vittnar om utskottets bemödanden att verkligen nå enighet i de känsliga och svåra frågor som asyloch flyktingärenden utgör. Utskottsbetänkandet behandlar en proposition med förslag om särskilt bistånd till asylsökande. Såväl utskottets moderater som folkpartister har i motioner framför att rättslig reglering på något sätt hade bort ske, t.ex. i form av en särskild paragraf i socialtjänstlagen, när det gäller den särskilda form av bistånd som nu införts beträffande de asylsökande. Detta är en synpunkt som anförs bl.a. av socialstyrelsen. Vidare har vi velat betona att det särskilda bidraget bör ges en generös tillämpning. Kraven på familjeanknytning bör således vara något lägre än vad man i propositionen har anfört. Vi har också ställt oss frågande till tidpunkten för förslagets genomförande. 73 Propositionens förslag liksom motionerna har tillställts socialutskottet för yttrande. Ett enigt socialutskott har kommit fram till att propositionen utgår från att socialtjänstlagen liksom tidigare gäller generellt och att det därför inte finns något behov av ändring av socialtjänstlagen. En annan sak är att det nya stödsystemet i de allra flesta fall kommer att göra socialbidrag överflödigt, eftersom den enskildes behov bör tillgodoses genom bistånd enligt den nya lagen. Utskottet har erinrat om att rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen har en avsevärt vidare innebörd än rätten till bistånd enligt den nya lagen och att asylsökande självfallet måste kunna vända sig till socialtjänsten för att få sina behov tillgodosedda. Vistelsebegreppet gäller således alltfort. Däremot får inte den kommun som lämnar bistånd enligt den nya lagen någon ersättning av staten för detta. Förslaget är på så sätt en besparingsmotion från staten gentemot kommunerna. Fru talman! Vi motionärer anser oss genom de båda utskottens tolkningar och skrivningar ha fått våra väsentliga motionskrav tillgodosedda. Följaktligen har vi ansett oss kunna avstå från reservationer till betänkandet. Vi är medvetna om att vissa kommuner anser att framförhållningen är kort, men vi har ändå ansett oss kunna gå med på ett ikraftträdande sedan den 1 maj 1988. Behovet av en reglering på detta område har fått väga över, eftersom utskottet har hunnit bearbeta frågan på ett tillfredsställande sätt. Vi är naturligtvis litet besvikna över att riksdagen inte redan i vår kan ta ställning till de förslag som läggs fram i de båda betänkandena från asylärendeutredningen, SOU 1988:2 Kortare väntan och SOU 1988:1 Översyn av utlänningslagen. Den aktuella propositionen behandlar ju endast en liten del av ett svårt komplex. Alltför många asylsökande får i dag vänta alltför länge i förläggningar. Många placeras också ute i kommunerna på grund av brist på plats i förläggningarna. Detta medför självfallet stora bekymmer, framför allt för de enskilda människor som berörs, men även för invandrarverket, kommunerna m.fl. Det är utomordentligt viktigt att väntetiderna för de asylsökande kan avkortas högst väsentligt. Jag tror jag vågar uttrycka att allas vår förhoppning och strävan givetvis är att pågående remissbehandling av de båda betänkandena och omorganisationen vid statens invandrarverk snarast skall resultera i detta. Fru talman! Därmed vill jag endast yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Den nya lag om bistånd till asylsökande som vi nu står i begrepp att fatta beslut om innebär att asylsökande som ännu inte fått sitt uppehållstillstånd beviljat kommer att få sitt uppehälle tryggat. Socialutskottet har haft tillfälle att yttra sig över propositionen och motionerna och har inte haft något att erinra mot lagförslaget. Socialutskottet har emellertid i sitt yttrande uttalat att det är angeläget att riksdagen slår fast att lagen om bistånd åt asylsökande inte innebär någon begränsning av socialtjänstens tillämpningsområde. Socialtjänstlagens biståndsparagraf omfattar inte bara ekonomiskt bistånd utan även andra tjänster som en individ kan behöva för sin livsföring, och de asylsökande har liksom andra kommuninvånare rätt att vända sig till socialtjänsten för att få även andra än rent ekonomiska behov tillgodosedda. Det är viktigt att understryka att socialtjänstlagen gäller för alla som vistas i en kommun och att något undantag för asylsökande inte föreligger. Det föreslagna stödsystemet kommer i de allra flesta fall också att göra annat ekonomiskt socialbidrag helt överflödigt, och det kommer att innebära att ett likvärdigt stöd utgår till alla asylsökande. Men rätten till bistånd är alltid beroende av en individuell prövning, där förmånerna enligt den nya lagen självfallet skall tas med i bedömningen. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande utan har bara velat understryka vad som framförts i socialutskottets yttrande, att socialtjänstlagen gäller för alla som vistas i en kommun och att inget undantag föreligger för de asylsökande.

Fru talman! Avsikten med regeringens proposition om bistånd åt asylsökande är bl.a. att skapa ett mer enhetligt och rättvist biståndssystem. Det kan också ses som ett led i arbetet med att förkorta handläggningstiderna. För att kunna göra detta krävs ett planerat mottagande av asylsökande. Biståndet till asylsökande styrs nu av olika system, beroende på om den asylsökande vistas på en förläggning eller i en kommun. Vistas den asylsökande på en förläggning beslutar invandrarverket om stöd enligt sina interna anvisningar, medan asylsökande som bor i en kommun får socialbidrag enligt samma normer som andra kommuninvånare. Reglerna om bistånd bör vara enhetliga och nivån densamma oavsett om den asylsökande vistas på en förläggning eller i en kommun. Det nya stöd som föreslås för asylsökande är av generell natur och kan jämföras med trygghetsanordningar på det socialpolitiska området. Det skall trygga försörjningen under den tid som de asylsökandes ansökan om uppehållstillstånd prövas. Enligt förslaget skall biståndet åt asylsökande lämnas i form av kostnadsfri bostad, dagbidrag och särskilt bidrag. Bostadsstödet skall i princip utgöras av logi i statlig förläggning eller, om plats har anvisats i en kommun, i en genomgångsbostad. Den som så behöver skall ha rätt till ekonomiskt bistånd för sin dagliga livsföring i form av dagbidrag. Dagbidraget skall tillförsäkra den asylsökande en skälig levnadsnivå och vara kopplat till basbeloppet. Den asylsökande kan också ha rätt till bidrag för vissa särskilda behov, om han eller hon saknar egna medel. Sådant bidrag lämnas endast om det bedöms vara nödvändigt för den asylsökandes livsföring eller för att utreda ärendet om uppehållstillstånd. Både dagbidraget och det särskilda bidraget avses kunna schabloniseras i hög grad. Rätten till bistånd upphör då frågan om uppehållstillstånd slutligt har avgjorts. Statlig ersättning skall utgå till kommunerna för bistånd enligt den nya lagen — däremot inte för vad kommunerna kan ha gett ut i form av socialbidrag till asylsökande. Socialförsäkringsutskottet delar den uppfattning som har framförts i propositionen: När ett speciellt stöd införs för den som söker uppehållstillstånd i Sverige, har den asylsökande i princip inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Detta medför inte någon ändring i den lagen. Det yttersta ansvar som enligt socialtjänstlagen åvilar kommunen beträffande de människor som vistas där inskränks enligt utskottets uppfattning inte genom den föreslagna lagen. Socialutskottet har yttrat sig över propositionen och har sammanfattningsvis ingen erinran mot lagförslaget såvitt avser förhållandet mellan socialtjänstlagen och den föreslagna lagen. Socialutskottets yttrande finns i sin helhet som bil. 2 till betänkandet. Socialförsäkringsutskottet vill dock betona att rimliga handläggningstider inte bara är ett motiv för lagens införande utan också till viss del är en förutsättning för att lagen skall kunna tillämpas på avsett sätt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 1988. Det är viktigt att snarast kunna förbättra möjligheterna, så att vi skall kunna uppnå målen med flyktingpolitiken. För det krävs bl.a. ett planerat mottagande av asylsökande. Herr talman! Utskottet är enigt i sin hemställan, och jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag måste med beklagande meddela att jag för utbildningsutskottets betänkande 11, som behandlar en rad anslag till centrala och regionala myndigheter på skolområdet, inte kommer att använda hela den taletid som jag har anmält. Vi moderater har en del synpunkter på de här anslagen som vi har Prot. 1987/88:90 redovisat i reservationerna 1-3 och 5—9. Jag yrkar bifall till dessa 23 mars 1988 reservationer. Vi moderater anser att några av dessa anslag kan avskaffas helt, medan ed ER andra bör kunna utgå med reducerade belopp. Skälet till vår ståndpunkt är BE9RAIa myNgleheter. på skolområdet att vi vill föra en politik, som syftar till att i största möjliga utsträckning flytta besluten från politikerna till den enskilda människan. Vi föreslår därför besparingar, som skall möjliggöra skattesänkningar och en minskad offentlig sektor, vilket är en naturlig konsekvens av och en förutsättning för ett minskat politikerinflytande. Vår politik har en klar profil. När besparingar är ofrånkomliga är det av avgörande betydelse att dessa görs på ett sådant sätt att de viktiga delarna av utbildningsväsendet skyddas. Därför föreslår vi att det anslag på drygt 3,4 milj.kr. som löntagarorganisationerna erhåller från SÖ för olika slag av skolinformation utgår ur budgeten. Utskottet motiverar bidraget till löntagarorganisationerna med det ökade samarbetet mellan skola och näringsliv. Vi förnekar inte betydelsen av detta samarbete men anser att löntagarorganisationerna onekligen har de ekonomiska förutsättningarna att klara sitt informationsbehov utan statliga bidrag. När det gäller anslaget till länsskolnämnderna, som utgår med ett belopp på nästan 148 milj.kr., har vi moderater uppfattningen att det finns möjligheter till en ytterligare rationalisering av länsskolnämndernas administrativa arbete och föreslår därför en minskning av anslaget med 3 milj.kr. Vi finner inte utskottsmajoritetens motivering, att denna besparing skulle drabba det pedagogiska stödet till handikappade elever, särskilt väl underbyggd. Inom länsskolnämndernas ansvarsområde finns så många andra uppgifter som inte har samma dignitet att vi är övertygade om att länsskolnämnderna har förmåga att rätt prioritera inom sitt fögderi. Under anslagsposten Stöd för utvecklingen av skolväsendet utgår medel till bl.a. lokal skolutveckling. Erfarenheterna har visat att det regionala stödet till skolutveckling inte har lett till de resultat som avsågs när stödet tillskapades. Vi föreslår därför att detta bidrag avskaffas. Anslaget kan därmed minskas med 15 miljoner. Beträffande anslaget till statens institut för läromedel, SIL, har vi den uppfattningen att SIL:s uppgifter bör renodlas till att endast omfatta insatser för utveckling av läromedel för handikappade och för vissa mindre elevgrupper. Anslaget bör därför kunna reduceras med 10 miljoner. Herr talman! Vi finner det rationellt att anslagen B5. Utvecklingsinsatser på läromedelsområdet m.m. och B6. Stöd för produktion av läromedel slås samman till ett anslag benämnt ”Stöd för utveckling och produktion av läromedel”.

Herr talman! Återigen vill regeringen anslå en stor summa av statens medel till löntagarorganisationerna för deras utbildning av skolinformatörer. Den här gången gäller det 3,4 milj.kr. Vi diskuterade detta förra året. Jag gav då exempel för att visa att det minsann inte är några fattiglappar man vill | skänka dessa pengar till. LO, TCO och SACO, som det ju är fråga om, anser 7 Prot. 1987/88:90 = sigiårha utrymme för att investera i runt tal 400 milj.kr. av medlemmarnas 23 mars 1988 pengar i aktier. Om man endast räknar med en genomsnittlig minimiutdel = — — ning på denna aktiepost, 2 26, betyder det att avkastningen varje månad är Anslag Bllsengala och (666 000 kr. Om nd stället sätter in 400 milj. på iked med en ränta på Te8longigmyndigheter 10 96 får man en avkastning på 3,3 milj.kr. varje månad — alltså nästan exakt fe Sender d ialdemokraterna vill skänka till löntagarorganisatione; len summa socialdemokraterna vill skänka till löntagarorg; rna. Vi i folkpartiet tycker att det naturligtvis ligger i organisationernas eget intresse att informera i skolorna om sin verksamhet t.ex. för framtida medlemsrekrytering. Denna verksamhet borde enligt vår åsikt finansieras av organisationerna själva. Inte skall skolsektorns knappa resurser användas till sådana subventioner. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Herr talman! Folkpartiet har också motionerat om att varje länsskolnämnd inom sig skall utse en jämställdhetsansvarig person. Utskottet avvisar kravet med hänvisning till att all personal vid länsskolnämnden i sin verksamhet skall känna ansvar för jämställdhetsfrågor. Vi önskar naturligtvis att ett sådant idealtillstånd skulle råda vid landets alla länsskolnämnder. Tyvärr är det inte så. Tvärtom är förhållandena väldigt olika när det gäller hur jämställdhetsfrågorna bevakas ute i landet. Länsskolnämnden har en viktig roll när det gäller arbetet med att sprida kunskap om intentionerna och kraven i läroplanerna på detta område. Att då ge en person huvudansvaret innebär också att någon får överblick över de samlade insatserna i länet och ser var ytterligare initiativ kan behövas. I alla andra viktiga frågor inom skolväsendet och andra sektorer i vårt samhälle samlar vi det övergripande ansvaret hos en person när vi vill vara säkra på att en fråga skall drivas med kraft. I folkpartiet anser vi att jämställdheten är en sådan viktig fråga. Det är bara att beklaga att övriga partier inte delar vår uppfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1987/88:11 behandlas anslag till centrala och regionala myndigheter på skolområdet. Debatten om de anslagen kan bli något av en reprisdebatt. Det brukar sägas ungefär samma saker varje år. Tyvärr kanske inte kraven blir så mycket bättre därför att de upprepas. Moderata samlingspartiet anser att dessa anslag i stor utsträckning går till byråkrati, och de menar att vi därför kan spara pengar och använda till skattesänkningar. Denna byråkrati kan man, enligt moderata samlingspartiet, värdera till ungefär 31,5 miljoner. Frågan är då om det inte får konsekvenser om man sparar 31,5 miljoner. Låt mig börja med anslaget till löntagarorganisationerna. Även folkpartiet står bakom reservation 1, som handlar om detta anslag. Jag blir litet förvånad när jag hör Ylva Annerstedt gå till frontalangrepp mot de fackliga organisationerna. Hon säger att man om man avvecklar dessa anslag inte tar bort pengar från några fattiglappar och att de fackliga organisationerna har så många miljoner. Sanningen är den att de fackliga organisationerna förvaltar medlemmarnas pengar för att det skall finnas pengar om det blir en arbetskonflikt. Det kan väl inte vara något som Ylva Annerstedt tycker är Prot. 1987/88:90 felaktigt? 23 mars 1988 Det är meningen att anslaget till löntagarorganisationerna skall hjälpa till att skapa en bättre kontakt mellan skolan och arbetslivet. Vilka kan förmedla denna kontakt bäst om inte just de som arbetar, de som finns på verkstadsgolvet, i affärerna eller inom vården? För att hjälpa till att utbilda dessa personer som befinner sig i förvärvslivet anslår staten pengar till de fackliga organisationerna. Vi tycker att det är angeläget med dessa kontakter. Vi tycker att staten skall ta ett ansvar för att skolelever verkligen får denna information. Därför vill vi också anslå pengar till den. Har man grundsynen att denna verksamhet är något som de fackliga organisationerna kan betala själva, tycker man inte heller att detta är något som är av vikt. | Dessutom kan tilläggas att det, när vi nu diskuterar reformer av de yrkesinriktade linjerna på gymnasieskolan, blir ännu viktigare med dessa kontakter. Herr talman! Moderaterna säger i reservation 3 att ”rationaliseringsutrymmet inom länsskolnämnderna bör vara betydligt större”. De menar att de knappt 3,3 miljoner som faktiskt redan har sparats in inte är tillräckliga. Jag tycker att det är beklagligt att man väljer att se skoladministration som en tärande del, och inte som något som kan användas för utveckling av skolan. Ute på länsskolnämnderna ser man denna utveckling från ett annat håll. Där är man orolig för att indragningar av bidrag skall leda till att länsskolnämnden blir en sittande myndighet, en byråkrati, i stället för att vara ute på fältet, iskolorna, och sköta den nya aktiva tillsynen, se hur pengar, anslag, används. Jag skulle också vilja säga några ord om reservationerna 5 och 6. Där handlar det om 15 miljoner som skall sparas in på lokal skolutveckling. Tanken är att lokal skolutveckling skall vara något positivt, som skall stimulera skolorna att arbeta med nya frågor. I budgetpropositionen väljer man att speciellt peka på miljöfrågorna och behovet av att få dem belysta. Jag vet inte vad som är mest beklagligt; att man väljer att reservera sig eller motivet till reservationen. Moderata samlingspartiet säger nämligen att detta har ”inte gett resultat i paritet med insatta resurser”. Man anser alltså att resultatet inte är likvärdigt med pengarna man har satsat. Varför drar ni in pengarna? Resultatet måste ju bli lika med noll. Noll pengar - inget resultat. Om man vill ha ett resultat måste man i så fall finna bättre utvägar. Göran Allmér har själv berört varför alla dessa besparingar görs, nämligen för att sänka skatten för några. Likadant är det när det gäller läromedel. Samtidigt som vi överhopas med mängder av motioner på läromedelssidan skall vi spara. Det skall sparas på statens institut för läromedel. Det säger vi nej till, likaväl som vi säger nej till att slå ihop anslagen B5 och B6. Vi tycker inte att det statens institut för läromedel gör och det pengarna skall gå till hör till samma områden. Låt mig nu kort beröra reservation 4. Folkpartiet motionerar återigen om att länsskolnämnderna internt skall utse en jämställdhetsansvarig. Är inte detta litet grand att gå över ån efter vatten? Vi tycker alla att arbetet med jämställdhet är mycket viktigt. Jag har läst den anslagsframställning SÖ har lämnat i år. Ylva Annerstedt finns med i styrelsen. Där finns mängder med förslag till hur man kan arbeta för att utveckla jämställdheten på skolans 79 område — något som är mycket viktigt. I den proposition om jämställdhetspolitiken inför 90-talet som regeringen nu har kommit med berörs hur vi skall arbeta för att skapa jämställdhet också på utbildningens område. Men i stället för att som Ylva Annerstedt säga att om något skall bli gjort skall en person utses som ansvarig, så väljer regeringen att säga att en ledningsgrupp för jämställdhetsfrågor skall ta ett brett grepp om dessa frågor. Vi vet redan att detta görs på många håll i länen och i länsskolnämnderna. Där låter man människor träffas och diskutera frågan. Ylva Annerstedt!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

Herr talman! Margareta Hemmingsson kallar mina synpunkter för ett frontalangrepp mot de fackliga organisationerna. Det handlar faktiskt inte om det, utan det handlar om att hushålla med begränsade resurser. Då skall man inte ge statliga bidrag till de organisationer som faktiskt har tillräckligt med pengar för att kunna sköta dessa saker själva. Pengar skall gå till dem som bäst behöver medlen. I detta fall är det faktiskt inte de fackliga organisationerna. Deras arbete är angeläget och viktigt, men jag tycker faktiskt inte att man i detta fall skall, som socialdemokraterna gör, mäta en frågas vikt i antal bidragskronor. Det ligger självfallet i de fackliga organisationernas intresse att informera om sin verksamhet och ge ungdomar upplysningar om hur man arbetar fackligt. Men detta är ju en naturlig del av organisationernas verksamhet. Det är självfallet en huvuduppgift för organisationerna att sprida information om sin verksamhet. Att då ge statliga bidrag till detta tycker vi inte är nödvändigt, speciellt som det finns så oerhört många angelägna ändamål inom skolans område att ge dessa bidragspengar till.